Voteringarna i utbildningsutskottets betänkanden 20, 21, 26 och 28 äger rum sedan debatten i alla dessa betänkanden har avslutats. Först upptas utbildningsutskottets betänkanden 20 om vissa för den grundläggande högskoleutbildningen gemensamma frågor, m.m., 21 om anslag till utbildning för tekniska yrken budgetåren 1985 87 samt 26 om anslag till lokala och individuella linjer och enstaka kurser. I fråga om dessa betänkanden hålls gemensam överläggning.

Fru talman! Låt mig för enkelhetens skull först av allt yrka bifall till samtliga de reservationer i de aktuella betänkandena där moderata namn förekommer. Därefter skulle jag vilja gå in på en del allmänna synpunkter på den högre utbildningen. Jag har många gånger haft tillfälle att från denna talarstol tala om den kris som har drabbat den högre utbildningen och den kvalitetsförsämring som vi på alltför många punkter har kunnat se. Det har naturligtvis många orsaker, 3 men en är otvivelaktigt den s.k. högskolereformen av år 1977 särskilt vad gäller det tidigare filosofiska fakultetsområdet. Låt mig utan omsvep säga att det i och för sig är föga ärofullt att den propositionen kom att signeras av den borgerliga trepartiregeringen. Emellertid var det uppenbart att den skulle få en rad olyckliga konsekvenser. Inom moderata samlingspartiet satte vi praktiskt taget omedelbart efter beslutet i gång med arbetet att i samråd med forskare och universitetslärare lägga fram ett förslag till ett nytt samlat högskoleprogram. På punkt efter punkt, vågar jag säga, har våra farhågor besannats. Vi har levererat en enveten kritik mot det system som infördes. Vi har kunnat glädjas åt att det har blivit en allt större uppslutning från folkpartiets sida och nu också i många väsentliga avseenden från centerns sida kring kritiken. Uppenbarligen är man inte heller på den socialdemokratiska kanten till freds med situationen. Men man vill maskera sin reträtt med diverse dimridåer. Alltnog, på många håll hyser man nu stora förhoppningar om att de politiska partierna i riksdagen gemensamt skall kunna lösa den högre utbildningens problem. Till dem hör uppenbarligen universitetskanslern Carl-Gustaf Andrén, som i senaste numret av SACO/SR-tidningen talar om att en samlad politisk opinion står bakom högskolan. Då menar han den opinion som inte är beredd att acceptera att försämringarna skulle fortsätta på detta område. I det här sammanhanget är det dock illavarslande att regeringsföreträdarnaiutbildningsutskottet inte i alla frågor har velat söka samförstånd med den borgerliga oppositionen utan föredragit att i praktiskt taget alla frågor mer eller mindre göra upp med kommunisterna för att tillförsäkra sig deras stöd. Utbildningsministern har varslat om översyner av olika slag. Allt detta är nog bra, men samtidigt har man en känsla av att regeringens insatser kommer sent — jag vill hoppas inte för sent — och att de i många fall är otillräckliga. Det är väl inget tvivel om att vi just när det gäller den högre utbildningen och forskningen bara ser början till en rätt svårartad situation, som säkert kommer att förvärras under de närmaste åren. Det gäller som sagt kvaliteten på den högre utbildningen men också sådana fakta som att rekryteringen till den högre utbildningen uppenbarligen kommer att bli allt svårare under den närmaste framtiden. Orsakerna är uppenbara. Man skulle kunna formulera dem i en enda sentens: Det lönar sig knappast längre att ägna sig åt högre utbildning i det här landet, för såvitt det inte gäller alldeles specifika områden, och då särskilt sådana som är av teknisk eller likartad karaktär. De ekonomiska problemen har blivit allt större för akademikerna — de enskilda människor som har en högre utbildning. Detta kommer naturligtvis särskilt att märkas på studiefinansieringens område. Jag vågar påstå att just studiefinansieringsproblematiken sannolikt kommer att vara ett av de största problemen under det närmaste decenniet. Det var all right att skaffa sig studieskulder under den tid då man kunde påräkna att senare i arbetslivet kompensera sig för dessa studieskulder, men nu har vi fått en situation då många går ut med kanske 100 000 kr. eller mer i studieskuld utan att kunna få någon kompensation i form av bättre lönesättning. Tänk på bibliotekarier, ja, praktiskt taget vilken grupp som helst utom just teknikergrupperna! Det är naturligtvis också mycket detta som ligger bakom den arbetskonflikt som nu tycks vara under uppsegling. I och för sig underlättar det knappast — om jag får göra en parentes i sammanhanget — när staten, i det här fallet arbetsgivarverket, lägger en lockout mot en organisation som man över huvud taget inte förhandlar med. På område efter område tycker sig alltså med all rätt akademikerna vara missgynnade, och det behövs åtskilligt för att vända den nu rätt allvarliga trenden. När det gäller de olika betänkanden som vi har att ta ställning till i dag skall jag kommentera en del av innehållet. I betänkande 20, som tar upp vissa för den grundläggande högskoleutbildningen gemensamma frågor, behandlas framför allt organisatoriska problem. Huvudnumret här är helt naturligt utbildningsministerns aviserade översyn av högskolans anslagsoch styrsystem, som det heter på vacker kanslisvenska, varmed väl skall förstås: fungerar organisationen eller kan vi göra den bättre? Från moderata samlingspartiets sida har vi föreslagit en rad åtgärder, bl.a. ett omfattande program för en avbyråkratisering. Vi vill ha treåriga ramanslag och större frihet för högskolorna att disponera och omfördela medel. Vi vill se ett avskaffande av linjesystemet på de filosofiska fakulteterna. Vi vill avskaffa regionstyrelserna, och vi vill ha en delegering och ett avskaffande av beslutande organ som nästan enbart finns till för sin egen skull. Vi menar att förslag om detta bör läggas fram våren 1987. Helt säkert kommer en hel del av förslagen att återfinnas i den proposition som så småningom kommer från regeringen, men regeringen har inte velat bli uppbunden. Det är någonting som man väl i och för sig kan förstå och respektera, men lika fullt är det naturligtvis vår skyldighet att försöka få bindande direktiv till regeringen. I många fall har synpunkter liknande dem som vi har fört fram också förts fram av folkpartiet och även av centern. Vi vill alltså skicka med ett ord på vägen till departementets översynsgrupp, men detta vill utskottsmajoriteten inte göra. Det här har naturligtvis resulterat i en gemensam borgerlig reservation, nr 1, där en hel del av de krav som vi från moderat sida har fört fram tas upp. Det gäller kraven på treåriga ramanslag, underlättande av högskolans förnyelsearbete genom omprioriteringar och omfördelningar av resurserna, ett nytt anslagssystem med ett mycket friare resursutnyttjande, utvärdering av linjesystemet och förenklingar över huvud taget. Denna borgerliga enighet är glädjande. Det finns dock litet smolk i mjölken, men det gäller egentligen en enda punkt, nämligen regionstyrelserna. Centerpartiet sluter som enda parti helhjärtat upp bakom systemet med regionstyrelser. Centerpartisterna är de enda som visar något av entusiasm i detta sammanhang, men det är inte utan att jag vågar förutspå att det även härvidlag blir en ändring med tiden. Några ord också om en del andra reservationer. Vi tar upp frågan om besvärsrätten, där departementet nu vill gå ytterligare ett steg på vägen mot att i vissa fall avskaffa möjligheten att gå till regeringen. Vi tar upp detta av principiella skäl. Vi menar att den urgamla rätten att gå till kungs är någonting som måste bevaras. Vi tycker inte om regeringens sätt att hantera den här frågan. Tidigare gällde det tjänstetillsättningarna, där besvärsrätten avskaffades; nu gäller det också övriga frågor, i vilka man vill att den lokala högskolemyndigheten skall besluta. Det är all right att det görs inskränkningar i fråga om mindre ärendegrupper. Men rent principiellt, menar vi, bör besvärsärenden av politisk karaktär alltid i sista hand avgöras av regeringen, som i sin tur är ansvarig inför riksdagen. Om en inskränkning skall göras, bör regeringen för riksdagen redovisa vilka ärendegrupper det gäller. I andra reservationer stöder vi enskilda motioner. Det handlar om överförande av det regionalpolitiska stödet i Umeå direkt till universitetet. Vi menar att detta regionalpolitiska stöd annars medför en ryckighet och att det gäller att undvika en sådan. Vi vill också få till stånd rättvisa då det gäller behörighetskompletteringen. Nu räknas den med när den sänker betygsmedelvärdet — i logikens namn borde den också kunna höja betygsmedelvärdet. Vidare vill vi ha en direktantagning på 50 96 1987 från den grupp som slutar gymnasiet, allt i avvaktan på vad tillträdesutredningen kommer fram till och den proposition som sedan framläggs. Jag vill också säga något om internationaliseringen. Vi moderater har i år avstått från att föra fram något särskilt krav härvidlag, eftersom åtskilligt trots allt har hänt under den allra senaste tiden. Internationaliseringen av universitet och högskolor är naturligtvis ett av de allra viktigaste momenten — det finns mycket att göra därvidlag. Men det förekommer även rätt mycket trevande. Många olika försök pågår, och det finns kanske anledning att avvakta resultatet av dessa. Inom UHÄ och ävenledes inom Svenska institutet pågår ett visst arbete på det här området. Vi har tyckt att detta kan vara tillräckligt och vill alltså inte slå in öppna dörrar genom yrkanden om sådant som i och för sig redan är under behandling. I betänkande 21 behandlas de tekniska yrkandena. Teknikerbristen är det kanske mest spektakulära. Det är detta som har intresserat massmedia, det är i denna fråga debatt har förekommit. Det förhåller sig här så som det alltid gör när en bristsituation uppstår. Man glömmer lätt bort att det tar rätt många år att utbilda en civilingenjör. Jag hoppas bara att den entusiasm som nu finns skall bestå och att vi inte helt plötsligt skall behöva finna att det blir överskott på tekniker. Att sia om framtiden är som bekant något av det allra svåraste. Det är rimligt och riktigt att vi nu försöker förstärka den tekniska utbildningen. Det blir också en uppräkning av anslagen till denna utbildning utöver vad regeringen har föreslagit. Socialdemokraterna och kommunisterna har kommit överens om en summa. Från den borgerliga oppositionens sida har vi dock velat gå ett litet steg längre och göra ytterligare en uppräkning. Men det centrala är att man rent psykologiskt visar en vilja från riksdagens sida att rätta till de brister som i dag finns. Det är glädjande att vi nu får en omklassificering av civilingenjörsoch arkitektutbildningarna från 160 till 180 poäng. Speciellt glädjande är kanske att utskottet har valt att följa de enskilda motioner i vilka man, precis som UHÄ, har velat göra omklassificeringen i ett svep, dvs. från den 1 juli 1986, i stället för att få en lång tidsutdräkt. När det gäller den tekniska utbildningen finns det ett par andra frågor som jag också skulle vilja säga några ord om. Den ena rör den yrkestekniska högskoleutbildningen. Också utbildningsdepartementet har nu kommit fram tillatt en översyn behövs. Det är UHÄ som skall utföra denna översyn. Men i avvaktan på att den blir färdig, menar vi från moderat håll att det inte är rimligt att bygga ut den yrkestekniska högskoleutbildningen. Vi hoppas att översynen skall bli klar så snart som möjligt och att vi därefter skall kunna få ordning på utbildningen och skilja ut vad som skall ske inom gymnasieskolans ram och vad som skall hänföras till YTH. Vi menar också att det är viktigt att den datavetenskapliga linjen kommer till stånd i Göteborg och Helsingfors utan någon fördröjning. Vi har därför stött det krav som har förts fram i detta hänseende. Betänkande nr 26, till sist, handlar om lokala och individuella linjer och enstaka kurser. Regeringen vill nu institutionalisera de individuella linjerna. Det är egentligen ett underbart sätt att medge riktigheten av kritiken mot linjesystemet på den filosofiska fakulteten. Det är alldeles givet att det med det system som vi har föreslagit från moderat sida inte behövs några individuella linjer, utan då blir praktiskt taget alla utbildningsgångar inom denna sektor helt individuella. Vi kommer att få en fri sektor, när man har rivit upp en stor del av linjesystemet på det filosofiska fakultetsområdet. Detta kommer till uttryck i reservation nr 1. Vi kan också glädja oss åt att ett annat gammalt moderat krav nu blir tillgodosett, nämligen kravet på ett återinförande av filosofie kandidatexamen. Tänk att det har varit så mycket väsen kring denna fråga! Kandidatexamen är dock en stimulans, som betyder åtskilligt för de studerande. En beställning är nu gjord till UHÄ. Jag vågar uttrycka den förmodan att gärdet nu är upprivet när det gäller akademiska examina. Jag skulle tro att de fortsättningsvis kommer att så att säga sticka fram nosen också på en del andra områden. Vi har efterlyst mer resurser för de enstaka kurserna. Det är helt i linje med vårt synsätt, då vi vill ha en friare sektor. Vi vill också få till stånd en särskild satsning på kvalitetshöjande åtgärder. Det är återigen fördjupningsstudierna, som praktiskt taget lyser med sin frånvaro vid våra universitet och högskolor, som vi vill stimulera. Jag skall avslutningsvis, fru talman, anföra ytterligare två synpunkter. Det har ofta varit en rätt hård diskussion om fördelningen av anslaget mellan olika högskoleregioner. Inte minst har detta gällt landets yngsta universitet, Linköpings universitet, för vilket jag av naturliga skäl givetvis har en viss svaghet. Man har ansett sig bli styvmoderligt behandlad. Utbildningsutskottet har, som framgår av skrivningen på s. 10 i betänkande 26, betonat att storleken av anslagsposterna för olika regioner skall bedömas i ett vidare perspektiv än det som bara tar sikte på behov av fortbildning och vidareutbildning. Anslagen kan inte heller enbart relateras till regionernas invånarantal, säger utskottet helt riktigt.

Regionstyrelserna skall beakta att kompetensen inte försvinner eller minskar. Till sist, fru talman, några reflexioner när det gäller de mindre högskolorna. De små högskolorna har en stor uppgift att fylla. De kan utgöra en regional resurs i många hänseenden. Men samtidigt är det uppenbart att vi inte kan plottra bort utbildningen alltför mycket. Framför allt gäller kanske detta den klassiska akademiska utbildningen. Jag vill sluta med att citera vad vi har sagt i vår partimotion, där det står följande: ”Den akademiska utbildningens uppgift är nationell och internationell. Dess resultat mäts i konkurrens inte mellan bygder och landsdelar utan mellan länder. Att ge upp den kampen till förmån för regionintressen är att i det långa loppet ge upp både våra industriella och våra kulturella ambitioner. Ett sådant synsätt innebär inte att akademisk utbildning inte kan vara väl spridd över landet. Det innebär däremot att den alltid måste kunna motiveras från ett nationellt vetenskapligt baserat perspektiv. Annan högre utbildning än den traditionellt akademiska har däremot förutsättningar att spela en roll såväl i utbildningshänseende som för den regionala utvecklingskraften.” Detta tycker jag sätter in de mindre högskolorna i deras rätta sammanhang. Jag hoppas att det skall kunna bli en allmän uppslutning kring denna tes.

Fru talman! Samma dag som utbildningsutskottet justerade det första av de betänkanden som vi nu diskuterar, nämligen den 22 april, yttrade sig finansminister Kjell-Olof Feldt här i kammaren om högskolefrågor. Jag vill gärna citera vad han då sade: ”Jag vill instämma i det Bengt Westerberg sade om högskolan. Vi är väl medvetna om att man här i detta hus och i regeringskansliet har ett betydande ansvar när det gäller att reparera ett misstag som har begåtts tidigare och lösa problem som lämnats olösta alltför länge. Vi har från regeringens sida försökt att med särskild energi angripa problem inom högskolans område när det gäller den tekniska utbildningen och forskningen. Men allteftersom problemen analyseras framgår att det om högskolans långsiktiga problem skall kunna lösas nog krävs bredare insatser och större grepp än dem vi hittills har tagit.” Jag tycker att finansministerns yttrande är utomordentligt intressant. Det visar på en helt annan insikt om det verkliga läget inom högskolan än den socialdemokratiska gruppen i utbildningsutskottet har givit till känna. Feldt vågar säga att vi måste ”reparera misstag”, att vi måste ”lösa problem som lämnats olösta” och att det krävs ”bredare insatser och större grepp”. När jag besöker högskolor får jag ofta frågor om hur olika uttalanden från regeringshåll skall tolkas. Jag har ibland en känsla av att det håller på att växa fram ett slags ny vetenskap som påminner om det som brukar kallas ”kremlologi”. Den går ut på att tyda och tolka det senaste utbildningspolitiska uttalandet från regeringskansliet. ”Vad ligger bakom när statssekreteraren Sverker Gustafsson säger att regionstyrelserna bör avskaffas?” ”Vad menas egentligen när utbildningsminister Lennart Bodström tar avstånd från det uttalandet?” ”Vad är på gång när finansministern säger att det behövs bredare insatser och större grepp?” Det här är en sysselsättning som säkert ger viss förströelse ute på högskolorna och därtill säkert också nyttiga insikter i det högre politiska maktspelets finesser. Jag har valt att tolka detta positivt, som om vi håller på att bevittna en kursomläggning av den socialdemokratiska utbildningspolitiken. När jag skrev en artikel där jag antydde att socialdemokraterna är på väg att bättra sig, kom det visserligen snabbt en kraftfull dementi från utbildningsutskottets ordförande. Men jag tycker mig ändå ha sett så pass många svalor den senaste tiden att jag fortfarande vågar hoppas på något av en sommar, åtminstone en svensk sommar i den socialdemokratiska högskolepolitiken. Det skulle vara bra, för problemen är stora. Kvaliteten i framför allt grundutbildningen är för låg på många håll. Det är svårt att få kvalificerade lärare. Studenterna väljer för sällan fördjupningsmoment, studiemedlen är för låga och tvingar många att arbeta kanske halvtid eller mera parallellt med studierna. Till det kommer att utrustningen på många institutioner är föråldrad och att det inte finns anslag för att köpa ny. Resultatet av allt detta blir för låg genomströmning, för få som går vidare till forskarstudier, kritik från avnämarna — helt enkelt för låg kvalitet i hela systemet. Detta är inte en bild som gäller överallt. Det finns många exempel på bra utbildningar och utmärkt fungerande institutioner, men den här skildringen kan gälla tillräckligt många utbildningar för att vi måste ta dessa larmsignaler på allvar. I näringslivet sägs det ibland att om det kostar en krona att rätta till ett fel i en produkt när den fortfarande befinner sig på konstruktionsstadiet, då kostar det tio kronor att rätta till felet när varan har kommit i produktion och kanske hundra kronor om den felaktiga varan nått kunden. Därför lägger man ner stort arbete på att tidigt föra in kvalitetstänkande. Detta resonemang kan i viss mån överföras på högskolan. Det är samhällsekonomiskt mycket billigare att ge en student en bra och kvalificerad undervisning i högskolan än att han eller hon senare i livet genom egna misstag skall försöka kompensera det som högskolan inte kunde ge. Den svenska högskolan behöver en flerårig kvalitetssatsning, och den måste få kosta pengar. De 46 miljoner som socialdemokraterna tvingats öka högskoleanslaget med under utskottsbehandlingen är inte tillräckligt. Det är visserligen tacknämligt att den samlade oppositionen kunnat tvinga socialdemokraterna att acceptera en ytterligare satsning på civilingenjörsutbildningen och forskarutbildningen, men viktiga områden får inga påslag. Jag vill återkomma till lokaloch utrustningssidan. För några veckor sedan fick utbildningsdepartementet en skrivelse från forskningsrådsnämnden och Industriförbundet, där dessa båda institutioner pekar på den mycket bekymmersamma situationen när det gäller utrustning framför allt i grundutbildningen. Enligt skrivelsen återstår nu 31 milj.kr. av det tillgängliga anslaget mot ett bedömt behov i storleksordningen 250-300 milj.kr. Det är inte minst behovet av datorer som lett fram till den här situationen. Folkpartiet kan inte anvisa några pengar i den storleksordning som avsändar na av den här skrivelsen önskar, men liksom moderaterna har vi genom besparingar på annat håll frigjort 40 milj.kr. för det ändamålet. Men det har vi alltså inte kunnat få majoritet för i utbildningsutskottet. Den humanistiska utbildningen och forskningen får inget påslag utöver regeringens förslag. Inga särskilda insatser görs för högskolans internationalisering. Ingen förstärkning av de vetenskapliga biblioteken kan ske. Inga extra medel anvisas för att främja rekryteringen av kvalificerade universitetslärare. Allt detta gör att jag måste konstatera att utskottet inte har kunnat åstadkomma den vändning av högskolepolitiken som jag hade hoppats på. När man efter den allmänna motionstiden gick igenom de fyra oppositionspartiernas förslag visade det sig att vpk var det parti som låg högst när det gällde påslag. Det tillhör politikens mysterier att det var möjligt för socialdemokraterna att träffa en uppgörelse med det parti som hade det högsta utgångsbudet. Om vpk hade valt att forma en majoritet tillsammans med de borgerliga partierna, hade vpk kunnat få igenom en större del av sina förslag. Men det är möjligt att målet för vpk:s parlamentariska arbete inte är att få sina förslag förverkligade — vad vet jag? På en punkt känner jag stor tillfredsställelse över utskottets ställningstagande. Det gäller förslaget att återinföra filosofie kandidatexamen. Det här kan tyckas vara en fråga av mycket ringa betydelse som svårligen låter sig diskuteras i särskilt intellektuella termer. Men när man träffar studenter — och det har jag gjort ganska ofta under den senaste tiden — märker man tydligt att den förändring som nu är på gång har utlöst mycket positiva reaktioner bland dem. Georg Andersson skrev i den artikel som jag tidigare nämnde: Det här är något vi kan bjuda på, om det gläder någon. Jag kan försäkra att denna ”givmildhet” från socialdemokraternas sida har glatt, inte bara någon, utan många. Jag nämnde tidigare studenternas bristande benägenhet att välja fördjupningsmoment, att fördjupa sig i ett visst ämne, när de läser på fasta utbildningslinjer. Jag tror att den största betydelsen med att fil. kand.- benämningen återinförs just ligger i att man skapar ett bättre incitament för studenterna att välja fördjupningsmoment, att läsa fördjupningsämnen. Återinförandet av fil. kand.-benämningen är — även om somliga kan uppfatta detta som ett uttryck för nostalgi och titelsjuka — faktiskt ett inslag i strävan mot ökad kvalitet. Jag har nu berört de flesta av de reservationer i de aktuella betänkandena där våra skilda synsätt kommer till uttryck. I förbigående vill jag bara säga några ord om reservation 1 i betänkande 20, vilken handlar om en översyn av högskolans anslagsoch styrsystem. Som framgår av reservationen har vi kommit till den uppfattningen att vi har prövat linjesystemet så länge och att vi nu har samlat på oss så många erfarenheter att vi kan konstatera att vi i högre grad skulle kunna lita på studenternas egen förmåga att komponera sina utbildningar — t.ex. på det filosofiska fakultetsområdet. Vidare bör linjernas roll i anslagssystemet kunna avskaffas. Jag hoppas att den översynsgrupp som nu äntligen har tillsatts mycket seriöst överväger en sådan modell. Låt mig avsluta med att säga några ord av mer principiell karaktär för att ge en bild av vartåt vi liberaler syftar med vår högskolepolitik. Vi tror — och jag hoppas att det har framgått av skilda dokument från vår sida — på universitet och högskolor som har en sådan styrka och självständighet att de kan hävda vetenskaplighet och kvalitet i undervisning och forskning och som därmed blir viktiga motkrafter till andra tendenser i tiden. Jag skall nämna några exempel. Pressen säljer lösnummer på att sprida skräckskriverier om strålningsskador efter Tjernobylolyckan, och många människor har en känsla av att myndigheterna inte säger hela sanningen. Men det vi vill ha är fakta från vetenskapsmän som har sådan resning och integritet att de vågar säga oss sanningen, även om det skulle utmana mäktiga intressen. Ett andra exempel: I debatten om psykiatriska vårdmetoder är det många som har synpunkter. Journalister, kuratorer, psykologer och andra skriver långa artiklar och böcker och förklarar att även svåra psykiska sjukdomar kan botas med samtal och att mediciner är till skada. På andra sidan satsar läkemedelsindustrin stora belopp på att bevisa motsatsen. För de individer som berörs, de sjuka och deras anhöriga, är detta oerhört viktiga och avgörande frågor. Vad som mer än något annat behövs är fakta. Detta kräver forskare som vågar stöta sig med de senaste inneståndpunkterna i TV:s magasinsprogram, men inte heller känner sig beroende av anslag från läkemedelsindustrin. Ett tredje exempel: Vi behöver obundna och starka universitet också som motkraft till de allt starkare korporativistiska tendenserna i samhället. Intresseorganisationerna bygger upp starka utredningsorgan, ibland rent av forskningsorgan.

Här kan universiteten i bästa fall bli nyttiga balanspunkter som för sanningens talan när intressegrupper har upphöjt egenintresset till högsta sanning. Det är mot denna bakgrund som vi i folkpartiet vill stärka högskolan, ge den större resurser, göra den mindre beroende av andra krafter, minska byråkratin och låta vetenskaplig kvalitet vara det vägledande. Genom vår högskolemotion, Ub807, har vi försökt lägga grunden till en utveckling i den riktningen. I den mån våra synpunkter inte har tillgodosetts i de betänkanden som nu behandlas har vi reserverat oss. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till samtliga reservationer som folkpartiet har biträtt i utskottet.

Fru talman! Det sägs ibland att högskolan befinner sig i en kris, och vi har hört det här i kammaren alldeles nyligen. Jag vet inte om jag är beredd att gå så långt i min kritik av den situation som för närvarande gäller på högskolan. Det är inget tvivel om att det görs ett mycket bra arbete och många fina prestationer på högskolan i dag, men det är också helt uppenbart att det behövs kvalitativa förbättringar inom högskoleväsendet. Detta hänger samman med att kunskap bara blir allt viktigare i vårt samhälle och i vår värld. Ju mer komplex vår tillvaro blir, desto viktigare blir kunnandet. Kunnandet är avgörande för världsutveckling, för vårt eget lands utveckling, för olika regioners utveckling och också för individers möjligheter att forma sin tillvaro på det sätt som han eller hon önskar. Det gör att vi måste ställa ständigt ökade krav på utbildningsväsendet. För Sverige som nation är kvaliteten i vårt utbildningsväsende, inte minst i vår högskola, avgörande för våra möjligheter att hävda oss som en ledande världsnation; naturligtvis sett i relation till vårt lands storlek. Att kunnandet blir allt viktigare, att utbildningsväsendet blir en allt viktigare del av samhällets infrastruktur, innebär naturligtvis också att utbildningsväsendets utformning och fördelning över landet får en allt större betydelse för samhällets struktur och för hur landet utvecklas i sina olika delar. Det är också någonting som är nödvändigt att beakta. Mot den här bakgrunden tycker centerpartiet att det är viktigt med kvalitetsförstärkningar inom utbildningsväsendet i dess helhet, liksom i det här aktuella fallet inom högskoleutbildningen. Sådana kvalitetsförstärkningar kan man naturligtvis åstadkomma på flera sätt. Ett mycket uppenbart sätt är att satsa mer ekonomiska resurser. Ett annat sätt, som många gånger kan vara lika verkningsfullt, är att effektivisera, att se till att befintliga resurser kan användas på ett bättre sätt. Vi tror att bägge delarna behövs. Det krävs såväl resurstillskott som åtgärder för att effektivisera resursanvändningen inom högskolan. När det gäller frågan om ekonomiska resurstillskott blev vi ganska optimistiska när vi under vårvintern läste motionerna. Det fanns, som också Lars Leijonborg påpekat, krav på rejäla tillskott från samtliga oppositionspartier. De icke-socialistiska partierna hade förslag om tillskott i storleksordningen 100 miljoner. Vänsterpartiet kommunisterna gick betydligt längre och hade förslag om tillskott på över 200 miljoner. Förutsättningarna att få en riksdagsmajoritet för en rejält förbättrad satsning på högskolan var mycket goda. Tyvärr blev det inte riktigt som vi då hoppades. Socialdemokraterna lyckades genom locktoner, vars art vi knappast riktigt lyckats genomskåda, få vpk att avstå ifrån tre fjärdedelar av sina förslag och nöja sig med att få ut knappt en fjärdedel av det man hade önskat sig. Detta trots att vpk visste att det var fullt möjligt att tillsammans med övriga oppositionspartier bilda en majoritet för ytterligare resurser till högskolan. Genom uppgörelsen mellan socialdemokraterna och vpk förlorade alltså den svenska högskolan flera tiotal miljoner kronor i jämförelse med vad som annars skulle ha varit möjligt att erhålla. Uppgörelsen mellan socialdemokraterna och vpk är alltså ett bakslag för svenskt högskoleväsende. Man skall naturligtvis inte överdriva storleken på bakslaget, men det är ett bakslag. Det är en förlust för svensk högskola. Det tycker jag är tråkigt. Det skulle vara ganska intressant att i den här debatten få belyst — det hoppas jag att vi får — vad det var som förmådde vpk att avstå från huvuddelen av sina önskemål om resursförstärkningar. Har vpk under våren gjort en helt ny bedömning och kommit fram till att högskolans behov inte alls är så stora som man trodde i januari? Eller har socialdemokraterna gett vpk löften av ett slag som inte framgår av utskottsbetänkandet? Det är med stor nyfikenhet som vi ser fram emot att den slöja som hittills har vilat över den här affären skall ryckas undan. Vi hoppas att det kommer att ske i debatten i dag. Vi har av denna anledning tvingats föra fram våra förslag om ytterligare resursförstärkningar reservationsvägen. En del av dem berörs i de betänkanden som vi behandlar här i dag. Det gällert.ex. förslag om ytterligare tillskott till den tekniska sektorn. Jag tror inte jag behöver orda mycket mera om behovet av ytterligare resurser för den tekniska utbildningen i Sverige. Det har dokumenterats mycket tydligt i den hittillsvarande debatten. Vi har också förslag om resurstillskott när det gäller anslaget för lokala linjer och enstaka kurser. Det tillskottet är delvis motiverat av behovet av mera utrymme för fördjupningsstudier, dvs. studier som kan vara förberedelse bl.a. för forskarutbildning. Vi har en del andra sådana förstärkningsförslag också, och jag skall inte gå in på dem i alla detaljer. De framgår av våra reservationer. När det gäller det andra sättet att förstärka kvaliteten i vår högskola — att se till att vi använder befintliga resurser på ett bättre sätt — finns det vissa tendenser till nytänkande också i regeringen, det är uppenbart. Man har aviserat och kanske vid det här laget tillsatt en utredning som skall se över högskolans anslagsoch styrsystem. Det är bra. Låt oss då bara hoppas att den utredningen får möjlighet att ta någorlunda radikala tag. Vi har i olika reservationer pekat på områden där vi tror att ytterligare insatser vore bra ur kvalitetssynpunkt. Ett sådant område gäller internationaliseringen. Vi tror att det är viktigt att svenskt högskoleväsende arbetar i intimt samspel med högskolor i andra länder. Från centerns sida är vi inte riktigt lika nöjda med sakernas nuvarande tillstånd som tydligen moderaterna är, om man får tro på vad Birger Hagård sade i sitt inlägg för en stund sedan.

Detta utvecklar vi också närmare i en av våra reservationer. Linjesystemet infördes som ett stöd för de högskolestuderande för att främja genomströmningen i högskolan. Tyvärr har det i vissa fall blivit något av en tvångströja. Vi tror att man bör se över linjesystemets roll. Det innebär inte att vi för vår del är inne på att avskaffa linjesystemet. Vi tror att det är bra att även inom fil. fak-området ha linjer som fungerar som ett slags utbildningspaket som en studerande har möjlighet att välja. Men den studerande skall också, tycker vi, ha full frihet att välja andra kombinationer av ämnen i sin utbildning än vad som finns i linjesystemet. Regeringen är uppenbarligen inne på dessa tankegångar genom den nya ordning om individuella linjer som man föreslår. Men regeringens förslag är ganska begränsat. Det gäller bara ett visst antal platser. Vi vill alltså ha en ordning där linjerna enbart har en studierådgivande karaktär och där studenten har full frihet att själv välja om han vill utnyttja den ämneskombination som finns i linjen eller göra sin egen kombination. Det skulle också innebära att den nuvarande anslagsuppdelningen när det gäller grundutbildningen på olika linjeanslag, på enstaka kursanslag, lokala linjer, individuella linjer osv., skulle kunna avvecklas. Vi ser detta också som ett led i en förenkling av anslagssystemet. Vad vi skulle vilja se i en framtid är en situation där institutionerna i princip skulle kunna basera sin verksamhet på två anslag — ett forskningsanslag och ett grundutbildningsanslag. Det skulle ge betydligt större stabilitet i institutionernas planering och en betydligt enklare hantering. Ett friare system för utbildningen på fil. fak.-området öppnar också möjligheten att införa fil. kand.-examen över hela linjen. Också vi noterar med stor glädje att vi har lyckats få enighet om detta — inte bara därför att det kan vara trevligt att kunna sätta titeln fil. kand. på sitt visitkort. Vi gör det därför att den fil. kand.-examen som vi nu inför i väsentlig grad också främjar fördjupning. Till skillnad från vad som gällde tidigare kommer villkoret att vara att man har minst 60 poäng i ett ämne. Vi tror att även det är ett viktigt bidrag till förbättringen av kvaliteten inom högskolan. Att man dessutom får en examensbenämning som är lättare att översätta till internationella förhållanden, ser vi som ett bra tillskott i de internationaliseringssträvanden som vi har givit uttryck för. Vi har sedan gammalt ett krav på en bättre strukturplanering i högskolan. Ju mer erfarenhet vi får av hur man ökar ut och skär ned i olika utbildningar, desto mera trängande känns behovet av bättre planering. Vi minns alla turerna kring tandläkarutbildningen. Vi ser med stor nyfikenhet på vad som nu kommer att hända med förskolelärarutbildningen. Det var ju inte länge sedan denna utbildning skars ned kraftigt. Bl.a. lades förskolelärarutbildningarna i Uppsala och Borås ned. Jag hade i går nöjet att försöka få till stånd en debatt med utbildningsministern om vad vi skall göra nu, när behovet av förskolelärare uppenbarligen ökar igen. Skall vi återuppta utbildningarna i Uppsala och Borås? Denna typ av kast fram och tillbaka inom vårt utbildningsväsende är naturligtvis ganska skadlig. Därför behöver vi en ordentlig strukturplanering. Ett viktigt led i denna planering bör vara att slå vakt om de mindre högskolorna. Vår uppfattning är att de mindre högskolorna på flera sätt har en mycket viktig roll att spela. Ett skäl till att det är nödvändigt att ha en decentraliserad struktur inom den högre utbildningen är att tillgängligheten därmed ökar. Vi vet att benägenheten att söka sig till högre studier minskar med avståndet till studieorten. Detta gäller i särskilt hög grad de som inte har så stark studietradition hemifrån. De små högskolorna är därför viktiga. De spelar naturligtvis också en stor roll inom sina resp. regioner. Vill vi ha en decentraliserad och balanserad utveckling i alla delar av landet, måste vi också decentralisera den högre utbildningen. Där är de små högskolorna viktiga. Vi ser dessutom de små högskolorna som ett slags förbindelselänk mellan högskoleväsendet och den verklighet som råder i olika delar av landet och något som mycket väl kan befrämja högskoleväsendets utveckling. Vitror att detta är bra för hela högskoleväsendets utveckling. Kontakten mellan högskola och samhälle fungerar ofta mycket bättre på de mindre utbildningsorterna än på de större. Till skillnad från andra tror vi alltså att de små högskolorna också kan ge viktiga kvalitativa tillskott till högskoleväsendet. Vi har en rad förslag som innebär bättre utvecklingsmöjligheter för de mindre högskolorna. Vi tror att en utbyggnad av kortare tekniska och ekonomiska utbildningar — i allmänhet på 80-poängsnivån — i väsentlig utsträckning kan förläggas till de mindre högskolorna. Vi vill samtidigt varna för att låta de mindre högskolorna bli något slags ensidiga skolor av college-typ, som i stort sett bara ger korta, mera yrkesinriktade högskoleutbildningar. Det är viktigt att det också finns en bredd inom de mindre högskolorna. Det är viktigt för deras regionala roll och för dem som söker sig till de mindre högskolorna samt också för kvaliteten på den utbildning som bedrivs där. Vi tror att även de tekniska och ekonomiska utbildningarna befrämjas av att det finns t.ex. mera humanistiskt orienterade utbildningar. Det är därför som vi vill slå vakt om en decentraliserad lärarutbildning, något som vi får anledning att senare återkomma till. Genom den större frihet inom utbildningen på fil. fak.-området som vi förordar kan man också stärka de mindre högskolornas roll. På ett helt annat sätt än nu kommer det att bli möjligt att påbörja en fil. kand.-utbildning vid den mest närbelägna högskolan, utnyttja det kursutbud som finns där, och sedan kanske avsluta sin utbildning vid något universitet eller vid någon annan regional högskola. Vi föreslår också särskilda resurser för att förstärka utbudet av enstaka kurser vid de mindre högskolorna. En decentraliserad högskola är viktig i hela landet och upplevs kanske som en verkligt central fråga långt från storstäderna. Det finns emellertid anledning att konstatera att detta kan vara betydelsefullt även i ett storstadsområde. Vi har lagt fram en reservation om en högskola för södra Helsingforssregionen. Av alla regioner har kanske Helsingfors det mest centraliserade högskoleutbudet, trots att vi har väldigt många högskolor — men de är alla specialiserade. Det är tydligt att en centralisering av högskoleutbildningen också i ett storstadsområde som Helsingfors innebär att benägenheten att ägna sig åt högre studier blivit mycket ojämnt fördelad. Intresset för högre studier är mer än dubbelt så stort i de kommuner som ligger nära universitet jämfört med intresset i de kommuner som ligger ett par mil ifrån universitetet. Vi tror dessutom att Helsingforss universitet har blivit alldeles för stort och tungrott. Även detta är alltså skäl till att skapa en särskild högskola i den "södra delen av Helsingforss län. Det finns en ganska bred politisk enighet om detta i kommunerna i den södra delen av Helsingforss län. Jag konstaterar emellertid att detta inte har avspeglat sig i någon bred politisk uppslutning häri riksdagen. Jag vet inte om vi kommer att få stöd för detta yrkande senare i debatten från riksdagsledamöter från den södra delen av länet. Fru talman! Det finns många andra frågor som är av stor betydelse för den kvalitativa utvecklingen av vår högskola. Det kan gälla antagningssystemet, som måste utformas så att det verkligen uppmuntrar eleverna att väl förbereda sig för sina högskolestudier, medan de ännu går i gymnasieskolan. Det gäller studiestödssystemet som är helt otillfredsställande då det gäller att möjliggöra för de studerande att bedriva sina studier på heltid under rimliga ekonomiska villkor. På denna punkt krävs betydande förändringar. Det gäller också finansieringen av forskarutbildningen. Vi återkommer även till den frågan. Det gäller dessutom forskningens villkor i övrigt. Alla dessa frågor är också centrala. Det hade kanske varit önskvärt om vi kunnat föra en samlad högskolepolitisk debatt här i riksdagen. Nu får vi anledning att återkomma till den här debatten vid senare tillfällen. Jag vill avslutningsvis, fru talman, yrka bifall till alla de reservationer i de här berörda betänkandena där centerpartister har medverkat och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Birger Hagård citerade tidigare SACO/SR-tidningen, och jag vill inte vara sämre. ”I motsats till storföretag och kommuner brottas universiteten i dag med betydande ekonomiska problem: Den tekniska utrustningen är föråldrad och förnyelsebehovet bara ökar i takt med den tekniska utvecklingen. Sparplanerna drabbar kvaliteten i undervisningen och lärarflykten är ett faktum, särskilt på den tekniska sidan.” Det är verkligen inte varje dag jag kan instämma med SACO/SR tidningen. Men i detta fall gör jag det. Tidningens åsikt avspeglar en bred opinion som inser att vi framöver behöver mycket kraftiga satsningar på utbildning och forskning. Detta är nödvändigt av flera skäl. Det är nödvändigt därför att utbildning och forskning alltmer blir en av de viktigaste produktivkrafterna. Skall vårt land hänga med i den internationella konkurrensen som ett högutvecklat industriland och — det vill jag inte försumma att påpeka — som kulturnation måste vi satsa mer. Det är nödvändigt därför att en utarmning av den högre utbildningen leder till en begåvningsflykt både av lärare och av studerande. Det är nödvändigt också för att främja jämlikheten och för att överbrygga utbildningsklyftorna. Fru talman! Mot den här bakgrunden och med de här åsikterna hade vi i vpk många kritiska invändningar mot förslagen i budgetpropositionen i fråga om den högre utbildningen. En rad förbättringsförslag lades fram av vpk men också av övriga oppositionspartier — och för den delen också av olika socialdemokratiska motionärer. I utbildningsutskottet dukades sedermera ett stort och frestande smörgåsbord med många läckra rätter, som vi i vpk inbjöds att avsmaka — Pär Granstedt har här tidigare vältaligt berättat om detta och beklagat att inte vpk antog inbjudan. Men, Pär Granstedt och andra borgerliga ledamöter i utbildningsutskottet, som ofta i fråga om smörgåsbord blir det lätt smakkollisioner. De tre borgerliga kockarna erbjöd vitt skilda menyer, från centerpartistisk husmanskost till moderata delikatesser för överklassen. Jag skall inte gå vidare och belasta protokollet med det här bildspråket. Min avsikt har bara varit att illustrera varför vi i vpk, ställda inför detta borgerliga virrvarr, hade som utgångspunkt att nå en vettig uppgörelse med socialdemokraterna i utbildningsutskottet för att förbättra regeringens förslag och åstadkomma en sammanhängande utbildningspolitisk linje. Vi är mycket glada över att vi lyckades med detta. Lars Leijonborg talade om politikens mysterier. Jag vet inte hur mycket han känner till om detta — men tycker Lars Leijonborg verkligen att det verkar realistiskt att vpk i dessa frågor skulle kunna göra upp på en gång med Birger Hagård, Lars Leijonborg och Pär Granstedt? Jag tycker inte att det verkar särskilt sannolikt. Fru talman! Vi diskuterar nu i ett sammanhang flera betänkanden från utbildningsutskottet som gäller högskolan. Kanske hade det varit ännu bättre —- vilket Pär Granstedt också sade — om vi fått en sammanhållen debatt om alla högskolefrågorna. Jag skall inte föregripa kommande debatter, men jag måste ändå snudda vid vissa andra högskolefrågor, eftersom uppgörelsen mellan oss i vpk och socialdemokraterna gäller totaliteten. Uppgörelsen innebär en betydande resursförstärkning för förbättring av civilingenjörsutbildningen. Det handlar om ytterligare 20 milj.kr. i jämförelse med regeringens förslag. Men det bör i sammanhanget understrykas att vpk mycket bestämt krävde att ökade medel inte ensidigt skulle ställas till de tekniska högskolornas förfogande, hur viktigt det än är med förstärkningar där. Det är lika betydelsefullt att den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen inte kommer i strykklass. Vi är därför mycket nöjda med att den uppgörelse vi har ingått i fråga om den tekniska utbildningen bl.a. kombineras med en höjning av anslagen till forskarutbildningen på alla fakultetsområden, vilket är liktydigt med bifall till vpk-motionen i detta avseende. Men den frågan får vi tillfälle att komma tillbaka till. Det gäller också, fru talman, den utfästelse som de båda arbetarpartierna har gjort för framtiden. Jag citerar ur vårt gemensamma pressuttalande: ”Nu förordar socialdemokraterna och vpk att betydande insatser görs även för de kommande budgetåren. Målet är att höja standarden på inredning och utrustning inom högskolan.” Den utfästelsen förpliktar och står i överensstämmelse med förslaget i en vpk-motion om en stor upprustning av våra universitet och högskolor. Särskilt mycket har vi alltså inte prutat på våra motioner, Pär Granstedt. Fru talman! Man beräknar att det i des.k. förnyelsefonderna nu finns mer pengar än i högskolornas totala budget. Det saknas således inte kapital i vårt land för utbildning och forskning. Men det gäller att få till stånd en demokratisk styrning av resurserna, så att vi inte genom s.k. uppdragsutbildning av broilrar inom näringslivet får en ytterligare snedvridning av rekryteringen till den högre utbildningen. Vpk är ytterst bekymrat över att snedrekryteringen i stället för att minska tenderar att öka. Orsakerna är många och komplicerade. Givetvis spelar det usla studiemedelssystemet en viktig roll, något som vi tidigare har diskuterat i kammaren. Vi tycker att det är angeläget att man får en total kartläggning av utbildningsnivån för olika grupper i vårt land. Det är nödvändigt med en genomgripande undersökning av vilka mekanismer i samhället som styr och bestämmer olika gruppers och människors utbildningsnivå. Vid en sådan undersökning måste man se över hela utbildningssystemet, från förskolan och uppåt. Detta framförs i en partimotion från vpk. Där föreslår vi att en lågutbildningsutredning tillsätts med syfte att kartlägga de bakomliggande faktorer som styr utbildningsvalen. Syftet skall vara att ta fram ett program med vars hjälp man systematiskt skall kunna angripa orsakerna till den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till tillträdesutredningen. Men som utskottet självt inser är den senare utredningen en betydligt mer begränsad utredning än vad en bred lågutbildningsutredning, i enlighet med vårt förslag, skulle vara. Det är både möjligt och troligt att den av oss föreslagna utredningen skulle komma fram till lika obekväma resultat som en gång i världen låginkomstutredningen gjorde. Men det finns därför inte någon anledning att skygga för ett framtagande av de verkliga orsakerna till de missförhållanden som vi i vpk långt ifrån är ensamma om att ha upptäckt. Fru talman! Jag yrkar således bifall till reservation 10 i utbildningsutskottets betänkande 20. Med en enkel hänvisning till de goda argumenten i våra övriga motioner yrkar jag också bifall till reservation 11 i samma betänkande samt till reservation 4 i betänkande 21 och till reservation 10i betänkande 26. Avslutningsvis vill jag säga några ord till Birger Hagård angående besvärsrätten, som vi tidigare har diskuterat i utskottet. Jag har också diskuterat detta personligen med Birger Hagård. Jag var länge i valet och kvalet om även vpk skulle motionera i denna fråga. Liksom Birger Hagård anser jag nämligen att varje medborgare skall ha rätten att gå om inte till kungen så till regeringen. Men samtidigt tycker jag nog att Birger Hagård borde stämma ned tonen litet grand, eftersom besvärsförbudet i dess väsentliga delar, såvitt jag förstår, genomfördes under den tid då vi hade borgerlig majoritet i denna kammare.

Fru talman! Jag känner mig faktiskt tvingad att replikera efter att ha hört Bo Hammars historiebeskrivning. Jag uttryckte en viss nyfikenhet över hur vpk skulle förklara den märkliga omsvängningen beträffande inställningen i fråga om resurstillskott till högskolan. Jag måste säga att jag inte blev särskilt upplyst. Motivet skulle alltså vara att det hade förelegat ett borgerligt virrvarr, ett smörgåsbord, osv. vilket hade gjort vpk så förvirrat att man tyckte att det var skönast att låta sig omslutas i den socialdemokratiska famnen. Bo Hammar var inte inkopplad på detta ärende, och det är möjligt att Björn Samuelson inte har gett Bo Hammar de riktiga informationerna. Även om vi i utgångsläget i våra motioner hade förslag som inte var identiska, och det är bara naturligt, enades de tre icke-socialistiska partierna i ett tidigt skede om vissa huvudpunkter. Detta skedde i ett så tidigt skede att det hade varit fullt möjligt för vpk att stödja dessa huvudpunkter, som gällde bl.a. tillskott till teknisk sektor, till humanistisk-samhällsvetenskaplig utbildning och forskning samt till kvalitetsförbättringar för enstaka kurser. Vpk hade alltså möjlighet att stödja detta och på det viset medverka till ett större resurstillskott till högskolan än vad nu har blivit fallet. Det framgår också av de reservationer som vi behandlar i dag och kommer att behandla senare. I och för sig har vpk fortfarande möjlighet att stödja dessa. Vad vpk gör är alltså att tillsammans med socialdemokraterna rösta ner våra yrkanden om ytterligare resurser till högskolan. Man gör det i medvetande om att vpk:s röster är helt avgörande. Vpk bär alltså ansvaret för att de resurstillskott som vi nu föreslår inte kommer till stånd. Bo Hammar säger att vpk inte har prutat särskilt mycket. Då talar han om de speciella anslagen för utrustning. Vpk:s yrkanden innebar ungefär 200 miljoner för kommande budget. För detta kommande budgetår får vpk i sin uppgörelse med socialdemokraterna inte ett enda öre ytterligare. Man kan naturligtvis ha olika inställning till pengar. Om Bo Hammar anser att en prutning på 200 miljoner inte är någonting att tala om, må det vara vpk:s inställning. För oss vanliga människor är 200 miljoner i det sammanhanget faktiskt mycket pengar. Det här är ett skolexempel på hur vänsterpartiet kommunisterna alltid går ut storslaget och begär resurstillskott till högskolan och vill framställa sig självt som oerhört generöst. Men när man kommer till den politiska realiteten ser vpk tillsammans med socialdemokraterna till att hålla igen resurstillskotten till högskolan. Det är ett hissnande avstånd mellan de vackra orden i januari och snålheten i maj.
Fru talman! I likhet med Pär Granstedt blev jag helt fascinerad av Bo Hammars kulinariska recensioner. Jag förstår att det, om man som Bo Hammar är van vid ensidig kost som rödbetssoppa och rysk kaviar, kanske kan vara besvärande med den mångfald och variation som den borgerliga menyn erbjuder. Beträffade besvärsförbudet i fråga om tillsättningsärenden vill jag erinra Bo Hammar om att det är ett beslut som fattades av riksdagen för bara något år sedan.
Fru talman! Pär Granstedt säger att vi inte fått ökade resurser för högskolan. Men den uppgörelse som vi träffat innebär faktiskt en betydande upprustning av högskolor och universitet för närmare 100 miljoner och också, vilket kanske är ännu viktigare, en utfästelse för de närmaste åren att vi skall fortsätta att satsa på att bygga ut våra högskolor och universitet. Det är faktiskt inte så lätt, Pär Granstedt, att hantera en situation där det finns en rad motsägelsefulla borgerliga förslag. Vi är inte främmande för att diskutera med de borgerliga partierna, men ni måste på något sätt ena er om en vettig och sammanhållen linje. Annars blir det svårt att resonera med er. Dessutom står ni naturligtvis för en ekonomisk politik som är oacceptabel för oss i vpk. Det måste vi också väga in i sammanhanget.
Fru talman! Jag har inte sagt att uppgörelsen mellan vpk och socialdemokraterna inte innebär tillskott, för det gör den naturligtvis. Vad jag konstaterar är att vpk genom att göra upp med socialdemokraterna ser till att tillskotten blir väsentligt mindre än vad det annars av reservationerna att döma fanns en majoritet för. Med motionerna som utgångspunkt borde det alltså ha funnits en majoritet för väsentligt större tillskott till högskolan än vad som nu blir fallet. Att den majoritet som motionerna avspeglar inte finns i verkligheten bär alltså vpk ansvaret för. Sedan måste jag säga att det är viktigt med ärlighet i historieskrivningen. Att hävda att det i det här fallet inte fanns ett enat icke-socialistiskt alternativ är faktiskt fel, Bo Hammar. Om det är så att det är Bo Hammar som har blivit förd bakom ljuset, tycker jag ni skall ta en intern diskussion inom vpk om Faktum är att de tre icke-socialistiska partierna i god tid enades om resursförstärkningar, bl.a. till teknisk sektor, till humanistisk-samhällsvetenskaplig utbildning och forskning och till enstaka kurser. Vpk hade alltså att välja mellan ett bättre resurstillskott, som vi föreslog, och ett lägre resurstillskott, i vissa fall inga pengar alls, som socialdemokraterna stod för, och man valde det lägre, snålare alternativet. Sådan är verkligheten, och om Bo Hammar tror någonting annat bör han ta en diskussion med Björn Samuelson, som var den som var närvarande när det här diskuterades i utskottet. Jag blir litet upprörd av den här typen av felaktig historieskrivning. Det här visar sig mycket tydligt i de reservationer som finns. De tre icke-socialistiska partierna har gemensamma reservationer på dessa mycket vitala punkter. Vpk har fortfarande möjligheten att stödja förslag som innebär större resurstillskott och därmed se till att det verkligen blir större resurstillskott.

Fru talman! Vi är — tyvärr — inte fler i vpk-gruppen än att vi kan hålla oss väl informerade om vad vi sysslar med. Det finns inga informationshinder eller informationsproblem mellan mig och Björn Samuelson i utskottet. Vi har bara kunnat studera alla de borgerliga motionerna i utbildningsfrågor och konstaterat att de är mycket motsägelsefulla, att det finns klara motsättningar mellan de borgerliga partierna och att dessa tillsammans står för en ekonomisk politik som vi inte kan acceptera. Vad är då naturligare för ett vänsterparti och arbetarparti än att undersöka möjligheterna att träffa en uppgörelse med det socialdemokratiska partiet? Det har vi kunnat göra, och vi har fått ut betydande tillskott till den högre utbildningen. Detta erkände också Pär Granstedt. Medan ni satt och strulade hit och dit mellan de tre borgerliga partierna gjorde vi denna uppgörelse, och först efter denna uppgörelse började ni förena er och komma med bud om att göra si och så tillsammans. Men jag tycker inte att det är en realistisk politik, och jag upprepar att såväl vpk och arbetarrörelsen över huvud taget som våra högskolor och universitet har anledning att vara mycket nöjda med den uppgörelse som vi har träffat i utbildningsutskottet.

Fru talman! När samtliga partier i utbildningsutskottet blev överens om att föra samman debatterna om betänkandena 20, 21 och 26 för att vinna tid åt kammaren, innebar det att vi måste begränsa oss. Jag kommer därför bara att ta upp några av de punkter där vi är oense, och det gör jag också ytterst koncentrerat. Innan jag gör det vill jag dock liksom några andra nämna en punkt där vi har blivit överens under behandlingen i utskottet. Det gäller fil. kand.- examen. Jag tycker det är bra att vi har kunnat enas om en rekommendation att fil. kand.-examen skall vara beteckningen för genomförda studier på både allmän, lokal och individuell linje och på en räcka av enstaka kurser, om man uppfyller kraven 120-poängs längd och 60-poängs fördjupning. Jag tycker också att det är bra att denna examen skall kunna finnas inte bara inom de humanistiska ämnesområdena utan också inom de samhällsvetenskapliga och de naturvetenskapliga områdena. Det har ju skämtats ganska mycket om diskussionen angående fil. kand.-examen. Men jag tycker att det man skall ta fasta på är att det ges möjlighet till en fördjupning — det är detta som är det sakligt väsentliga. Sedan kan man föra mycket skämtsamma diskussioner om titlar och visitkort etc. Det lämnar jag emellertid därhän. Jag tycker att det viktigaste i sak är att vi har kommit fram till det nu föreliggande förslaget. Sedan över till några punkter där vi är oeniga i utskottet. Jag tar först upp frågan om översynen av högskolans styroch anslagssystem. Eftersom översynsarbetet nu har kommit i gång i departementet anser utskottsmajoriteten inte att det är påkallat att riksdagen gör ett tillkännagivande. Skälen för ett tillkännagivande i detta fall skulle vara att det hade kommit fram några nya synpunkter på styroch anslagssystemet. När man studerar den gemensamma borgerliga reservationen på denna punkt finner man att den inte innehåller något nytt. Där finns förslag om längre planeringsperspektiv, förslag om friare resursanvändning och bättre överblick liksom förslag om förenklingar av linjesystem samt av administration och beslutsfattande. Allt det här har ju diskuterats under flera år. Det diskuterades en gång i uppföljningskommittén, och det har även diskuterats i utskottet och i kammaren. Det hela är alltså välbekant för regeringen och kommer att behandlas i den pågående översynen. Man kan säga att utskottets yrkande om avslag på de borgerligas förslag i detta avseende inte gäller ett sakavslag, där vi går emot dessa propåer. Vi vill helt enkelt vänta på att den första omgången av översynen slutförs, och därför är det fråga om ett proceduravslag. I vissa delar vill vi inte ta ställning, utan vi väntar på den något större kaka som kommer. Det har sagts att den kommer i budgetpropositionen 1987 i en första omgång, och det dröjer alltså inte så länge. Några mer allmänna uttalanden om resursförstärkning vill vi inte göra i detta sammanhang. Här kan det möjligen finnas en reell skillnad mellan utskottsmajoriteten och reservanterna, men jag betonar att det är i detta sammanhang som vi inte vill göra någon koppling när det gäller resursdiskussionen. Vi tycker att det i första hand är fråga om hur anslagssystemen skall vara utformade och inte om hur stora belopp som skall fylla dessa anslag. Den distinktionen vill vi göra. Eftersom frågan om styroch anslagssystemet i en första omgång kommer att föreläggas riksdagen i budgetpropositionen 1987 blir det ändå givetvis ett tidsmässigt samband så till vida som de båda aspekterna organisation och pengar då kan diskuteras samtidigt här i riksdagen. Detta kan i och för sig vara en fördel. Ett annat avsnitt som utskottet har ägnat mycken tid åt och som även tagit en del av debatten här i anspråk gäller resurserna framför allt för den tekniska sektorn. Vi har tyvärr inte kunnat enas härvidlag. Utskottet har för denna gång stannat för en resursförstärkning utöver regeringens förslag med 20 milj.kr. till kvalitetshöjning och effektivisering av civilingenjörsutbildningen. Från något håll har sagts att utbildningsutskottet inte har åstadkommit en vändning. Jag kan väl då göra den kommentaren, att om man ökar på med 20 milj.kr. här och sedan gör ökningar på en del andra avsnitt som inte är föremål för debatt just nu — jag tror att det rör sig om sammanlagt 46 milj.kr. — är det väl ändå fråga om en viss vändning. Lars Leijonborg var tvungen att avvika från kammaren, och jag skall inte polemisera mot honom. Men jag måste ändå få säga några ord i detta sammanhang. Kjell-Olof Feldt sade här i kammaren vid ett tillfälle, enligt Lars Leijonborg, att det krävs bredare insatser och större grepp. Bo Hammar refererade en passus ur presskommunikén med socialdemokraternas och vänsterpartiet kommunisternas uppgörelse, där det står att uppgörelsen också gäller utfästelser för kommande budgetår. Kopplar man Kjell-Olof Feldts uttalande med den uppgörelse som vi socialdemokrater och vänsterpartiet kommunisterna har träffat, så borde man kunna göra den någorlunda hyggliga bedömningen att det har skett en vändning. Dessa 46 miljoner är givetvis inte den enda ökning som kommer att ske. Utöver påslaget på civilingenjörsutbildningen föreslås en omklassificering av civilingenjörsutbildningen från 160 till 180 poäng. I denna fråga är vi eniga i utskottet. Vi är också eniga om att denna omklassificering skall gälla samtliga examina från den 1 juli 1986. Jag tycker att det är bra att vi lyckades bli överens på denna punkt. Utskottet frångick alltså propositionen och anslöt sig till motionerna 577 och 599 av fp resp. m, fp och c. Vi föreslår vidare en förstärkning av anslaget till utrustning för högskoleutbildning och forskning. Men den frågan kommer att bli föremål för debatt senare, så jag skall inte alls ta upp den här. Till sist skall jag säga bara några ord om den nya ordningen för individuella linjer. Utskottet tillstyrker propositionens förslag på denna punkt. Vi gör det därför att vi anser att förändringen ökar möjligheterna för den enskilde studerande att komponera ett studieprogram, genom att han successivt får bygga upp det och inte, som nu, från början måste bestämma hela programmet. Det innebär rimligen en ökad frihet för den studerande. Ändringens inriktning tycks det finnas en någorlunda bred enighet om. Oenigheten gäller närmast om högskolestyrelsen skall pröva vilka kurser som skall få ingå i den individuella linjen. Utskottets skäl för att högskolestyrelsen skall göra en sådan prövning är att högskolestyrelsen måste se till att den nya ordningen inte används av de studerande för att skaffa sig förtur till vissa eftertraktade kurser. Att högskolans tillgängliga resurser måste vägas in vid beslutet om individuella linjer anser vi vara självklart. När det gäller linjesystemet och dess allmänna roll vid beräkning och fördelning av anslag anser vi att översynen av anslagsoch styrsystemet bör avvaktas, i varje fall de första omgångarna, innan man vidtar några åtgärder. Vi är emellertid för vår del inte beredda att göra rent hus med alla linjer i högskolan. Det finns linjer som fungerar bra på vissa håll. Vi vill inte heller slopa alla linjer inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna — jag tror att Pär Granstedt var inne på samma tanke. Vi tycker att det är bra att det finns dels allmänna och lokala linjer, dels en möjlighet att gå individuella linjer. Detta måste öka valfriheten för de studerande. Det kan finnas studerande som tycker att det är positivt med en något mera fast linje. Därför skall vi inte rasera linjesystemet. Fru talman! Med dessa mycket kortfattade kommentarer yrkar jag bifall på alla punkter till hemställan i betänkandena 20, 21 och 26.
Fru talman! Lars Gustafsson är en kunnig och erfaren akademiker och politiker. Jag vill gärna ge honom en eloge för att han inte låser fast sig i omöjliga positioner. När vi i utskottet presenterade att filosofie kandidatexamen behövs och att en omklassificering av civilingenjörsoch arkitektutbildningarna bör göras i ett svep, accepterade Lars Gustafsson detta och hade inte heller svårt att övertyga sin partigrupp. Det är glädjande att vi på det sättet har kunnat rätta till oformligheter i propositionen. Det har sagts i något sammanhang att socialdemokratin befinner sig i vild och oordnad reträtt i högskolefrågorna. Jag vill kanske inte säga att den är vild och oordnad, men nog är det fråga om en reträtt alltid. Det ser vi naturligtvis som något i högsta grad positivt. Mot bakgrund av vad Lars Gustafsson här har sagt och vad jag kom in på i mitt inlägg, kan vi kanske våga hoppas att översynen av anslagsoch styrsystemet skall resultera i en bättre ordning på rätt många punkter. När det gäller själva linjesystemet är det uppenbart att linjerna naturligtvis skall finnas kvar där de kan fungera. Men det är trots allt inte så förfärligt många linjer som fungerar särskilt bra inom det tidigare filosofiska fakultetsområdet. Men jag hoppas, efter vad Lars Gustafsson sade, att översynsgruppen kommer att behandla också denna fråga och att vi kanske kan nå upp till de höjder och få den samlade opinion bakom högskolan som universitetskanslern tidigare pläderade för.
Fru talman! Även jag vill gärna något prisa den socialdemokratiska majoriteten i utskottet för att vi faktiskt har fått ett förslag som på väsentliga punkter är bättre än regeringens förslag i januari. Det är bättre t.ex. med avseende på fil. kand.-examen. Det är bättre resursmässigt, i fråga om formerna för omklassificering av civilingenjörsutbildningen och på en rad andra punkter. Men samtidigt finns det anledning att konstatera att förslaget inte är tillräckligt bra. Socialdemokraterna och vpk-arna utgör fortfarande något av en konservativ och bromsande kraft i sammanhanget, även om rörelseriktningen är åt rätt håll. Lars Gustafsson säger när det gäller yrkandet om avslag på våra motioner om anslagsoch styrsystemet att avslaget snarare skall ses som ett proceduravslag än som ett avslag i sak. Det noterar jag med en viss tillfredsställelse. Det innebär att det är möjligt att en del av våra synpunkter kommer att beaktas i översynen. Sedan vill jag säga att det nog inte är så konstigt att vi på oppositionssidan inte har riktigt samma fullständiga tilltro till regeringens vishet och därmed kan utgå ifrån att allting kommer att ordna sig om bara regeringen får syssla med de här frågorna. Vi menar att det är naturligt att riksdagen skickar med en del ord på vägen. Om det då är ord som har framförts i debatten tidigare, så blir de nog inte sämre för det, eftersom det är tankar som har fått mogna. Jag tror att det hade varit bra om socialdemokraterna i utskottet hade kunnat ta ytterligare ett steg och ställt sig bakom de synpunkter som vi framför i reservation nr 1. I det här sammanhanget vill jag särskilt beröra linjesystemet. Det är bra, tycker Lars Gustafsson, att det finns linjer för dem som vill ha det. Men kanske borde man tänka på det förslag som jag talade om i mitt första inlägg och som också utvecklas i vår motion, nämligen att man skall låta linjerna finnas kvar som ett slags rådgivande utbildningspaket men avskaffa deras roll i resursstyrningen. Låt studenterna själva fritt välja om de vill använda sig av de ämneskombinationer som ingår i linjerna eller av någon annan ämneskombination, men avstå från den styrande funktion som linjerna har i dag. Kanske blir det den visa lösning som man kommer fram till i översynen. I så fall är det bra, men jag skulle känna mig tryggare om vi fick en riksdagsmajoritet bakom reservation nr 1.

Fru talman! Birger Hagård sade att det har sagts att socialdemokraterna befinner sig i vild och oordnad reträtt när det gäller högskolefrågor. Också jag har läst det någonstans, men jag har glömt var. Det gör kanske detsamma, för jag tycker inte att det är en särskilt bra beskrivning av verkligheten. Det här är ett förhållande som är litet konstigt. Ofta anklagas vi för att vara rigida och ovilliga att ändra på saker och ting, men när vi efter fattig förmåga någon gång ibland försöker göra det, då är inte det bra heller. Då talar man om vild och oordnad reträtt. Det är ett sätt att beskriva det hela som egentligen är litet förnedrande. På längre sikt bäddar det inte heller för ett vettigt samtalsläge. Jag beskyller inte mina borgerliga kolleger i utskottet för att ha sagt detta — det måste vara någon annan, som är mindre initierad — men det här sättet att beskriva förhållandena skapar som sagt inte något vettigt samtalsläge. Vi är beredda att göra omprövningar när det gäller högskola och forskning. Kjell-Olof Feldt är inte den ende socialdemokrat som har sagt det. Det finns andra som gjort det, men jag skall inte citera dem. Vi är beredda att ompröva när vi märker att saker och ting gått snett. Det är ingenting att sticka under stol med. Jag menar vad jag sade, Pär Granstedt, när jag kallade avslaget på ert förslag om ett tillkännagivande när det gäller anslagsoch styrsystemet för ett proceduravslag. Man behöver ju inte ge till känna saker som man på goda grunder vet att regeringen redan känner till. Utskottet har faktiskt varit relativt frikostigt med tillkännagivanden vid några sammanträden, men vi ansåg att detta var litet onödigt. Man skall väl spara tillkännagivandena för punkter där det är mer berättigat — det är vår ståndpunkt. Men, som sagt, ta inte detta för ett avslag i sak! Vi vill verkligen pröva en del av de ting som förs fram bl.a. i de borgerliga motionerna och i vpk-motionen.
Fru talman! Socialdemokraterna må kalla det omprövning eller reträtt, likgiltigt vilket. Om bara färdriktningen är den rätta skall vi på alla sätt och vis understödja det.
Fru talman! Man gör ju inte ett tillkännagivande bara för att i största allmänhet informera regeringen t.ex. om att det finns linjer på högskolan och att det kan vara bra att titta på dem, utan ett tillkännagivande är en åsiktsyttring från riksdagen. Det är avsikten med vår reservation, där vi tar upp ett antal viktiga frågor. Vi talar om vad vi tycker i dessa frågor och i vilken riktning vi vill att omprövningsarbetet skall gå. Detta har utskottsmajoriteten inte velat ställa upp på. Majoriteten avstår från att redovisa en uppfattning om hur översynsarbetet bör gå till och vad det bör leda fram till. O.K. — det må vara hänt! Jag tycker det är bra att Lars Gustafsson i alla fall inte i sak går emot det vi för fram. Lars Gustafsson får då i sin tur respektera att vi från oppositionen gärna vill tala om för regeringen hur vi anser att den här frågan bör utvecklas.
Fru talman! Till det sista som Pär Granstedt sade vill jag bara göra den kommentaren, att vi inte vill låsa oss nu för några speciella lösningar. Vi vill låta den här översynen fullföljas och att en rad uppslag därvid prövas. I en första omgång om knappt ett år får vi tillfälle att se på detta utan att ha låst oss i några enskildheter och därmed ha ett litet större fält för övervägandena. Det är det som är innebörden i vårt ställningstagande. När vi vet att man i den här översynen håller på med att pröva olika uppslag anser vi att det är onödigt att göra dessa påpekanden.

Fru talman! Med anledning av Bo Hammars märkliga påståenden om förspelet till de betänkanden som vi nu diskuterar känner jag mig tvingad att återigen ta till orda. Vi brukar inte använda kammarens tid till att alltför noga redovisa hur betänkandena bereds inom utskotten. Men eftersom Bo Hammar kommer med direkt felaktiga uppgifter, är jag, dess värre, tvungen att bemöta dessa. Bo Hammar påstod ju att vpk gjorde upp med socialdemokraterna medan vi på den icke-socialistiska sidan, som han sade, höll på och strulade. Faktum är att vi långt innan någon uppgörelse mellan socialdemokraterna och vpk hade kommit till stånd hade presenterat ett underlag för en gemensam hållning när det gäller resursförstärkningarna på detta område. Även vpk kände till detta gemensamma underlag. Det är ju det som avspeglas i de gemensamma reservationerna. Vi på den icke-socialistiska sidan enades alltså i praktiken om gemensamma tag när det gällde resursförstärkningarna långt innan vpk och socialdemokraterna hade gjort upp.

Fru talman! I betänkandet föreslås att riksdagen skall godkänna vad som förordats i tilläggsbudgeten beträffande de höjningar av statsbidragsbeloppen till undervisning i sfi som föranletts av höjda lönebelopp. Vidare föreslås att riksdagen skall godkänna att 60 000 studietimmar, utöver den ram som riksdagen beslutat om, får användas för sfi under innevarande budgetår. Därmed beräknas 2 500 invandrare få möjlighet att delta i svenskundervisning som omfattar 240 timmar. I reservationen föreslår vpk att ytterligare resurser anvisas. Dessutom vill man att dessa ytterligare resurser skall få föras över till kommande budgetår, om de inte kan utnyttjas detta budgetår. Utskottet har i detta sammanhang erinrat om att riksdagen tidigare har anvisat medel motsvarande 60 000 studietimmar för att de som påbörjat sfi-undervisning under 1985/86 skall kunna avsluta den under det följande budgetåret. Vidare har särskilda medel motsvarande 40 000 studietimmar anvisats till påbyggnads-sfi för dem som avslutat sin grundläggande svenskundervisning inom det gamla systemet. Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.